Herr talman! Jag kan helt dela Ulla Tillanders syn på hur viktiga de här frågorna är. Både på vår partikongress och i vårt arbete i regeringskansliet hör hälsooch sjukvårdsfrågorna till ett av de områden som skall prioriteras. Vi vet att personalsituationen är svår. En god personalsituation är a och o för att vi skall kunna lyckas med en god hälsooch sjukvård, med en god äldreomsorg. Därför tycker jag att det är viktigt att vi med förenade krafter är med och bidrar till att göra yrket attraktivt. Men, Ulla Tillander, jag och regeringen är inte arbetsgivare för vare sig läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden. Det är landstingen som är det, och det är i de sammanhangen man skall förhandla sig till löner. Vi ger ett statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen som rör sig om 12 miljarder för innevarande år, och det blir mer för 1988/89. Det är på så sätt som statsmakterna bidrar med att vidmakthålla en bra hälsooch sjukvård i landet.
Herr talman! Jag tror ändå att det är mycket viktigt vad en socialminister har för uppfattning i en sådan här viktig fråga. Jag vill än en gång understryka att erfarenheten visar att en sänkning av arbetstiden från åtta till sex timmar i praktiken betyder mer än två timmars säkning för dem det gäller. Det är lätt att inse, att om en arbetsdag slutar t.ex. halv tre i stället för halv fem, betyder det en oerhörd vinst, inte bara i tid, för att hinna med att göra saker och ting, utan också i ork, för att verkligen kunna göra det. Det påverkar hela upplevelsen av dagens längd, arbetstiden känns mer än två timmar kortare. Därför blir arbetet roligare, och det påverkar också arbetstakt och inspiration, vilket är viktigt och angeläget inte minst för de unga människor som man hoppas att få in i vårdyrkena. Barnens tid på daghem skulle få rimligare längd, samhällets serviceutbud av kultur, teater och musik skulle kunna utnyttjas bättre. Det finns undersökningar som bekräftar allt detta. Man måste ställa kostnaden för sådant som kortare arbetsdag i relation till vad det kostar att ingenting göra på området. En åtgärd som omedelbart skulle kunna vidtas är att verkligen ställa sig positiv till och initiera en bred försöksverksamhet med kortare arbetsdag inom vårdområdet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att uppskjuta påbörjande av hjärtbytesverksamhet tills transplantationsutredningen avgett sitt betänkande samt om jag kommer att ta några initiativ för att ge riksdag och regering möjlighet att dra upp riktlinjerna för en sådan genomgripande sjukvårdspolitisk verksamhet som hjärtbyteskirurgin utgör. Riksdagen beslutade i våras att hjärnrelaterade dödskriterier skall tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1988. Lagen innebär att en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. I propositionen om dödsbegreppet anförs, precis som Inga Lantz har citerat, att dödsbegreppet måste ses fristående från transplantationskirurgins behov av organ. Men det står också att hjärnrelaterade dödskriterier påverkar förutsättningar för transplantationsverksamheten. Bl.a. möjliggörs transplantationer med hjärtan från svenska givare. För att stärka den enskildes integritet föreslogs i propositionen om dödsbegreppet en skärpning av samtyckesreglerna i transplantationslagen. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget. fr.o.m. den 1 januari 1988 gäller således som huvudregel att man får ta organ för transplantation bara om det finns ett samtycke från den avlidne. Om man inte vet vilken inställning den avlidne haft skall de anhöriga tillfrågas om de känner till den avlidnes inställning. Om de inte gör det skall frågan ställas till de anhöriga själva om de vill ge sitt tillstånd till att organ tas. Det allra bästa är naturligtvis om den avlidne har uttryckt sin inställning till organdonation under livstiden. Om krav på samtycke från donatorn skulle införas med omedelbar verkan, skulle det få drastiska och oönskade effekter för den redan etablerade transplantationsverksamheten. I propositionen framhölls att det inte är rimligt att låta det förhållandet, att ytterst få människor hittills tagit ställning till om de vill donera organ eller inte efter sin död, leda till radikala försämringar för den redan etablerade transplantationskirurgin. I våras tillsatte regeringen därför en utredning som bl.a. har i uppgift att se över samtyckesreglerna ytterligare. Bland de alternativ som utredningen bör överväga ingår krav på aktivt samtycke. Några ytterligare åtgärder när det gäller samtyckesreglerna har jag inte för avsikt att vidta för närvarande. När det gäller frågan om riktlinjer för hjärtbyteskirurgin vill jag till att börja med säga att det är sjukvårdshuvudmännen själva som beslutar hur resurserna skall fördelas inom sjukvården. Landstingsförbundet skall mot bakgrund av sitt samordningsansvar på riksnivå för planeringen av den högspecialiserade vården bedöma vid vilka sjukhus i landet som transplantationer bör utföras. Landstingsförbundets överväganden grundar sig bl.a. på medicinska bedömningar som görs av tillsynsmyndigheten socialstyrelsen. Inom socialstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag om transplantationsverksamheten i Sverige. Detta kommer att slutföras någon gång under våren 1988. Socialstyrelsen har dock redan pekat på behovet av en koncentration av verksamheten och en försiktig introduktion. I en rekommendation om hjärt-, leveroch bukspottkörteltransplantationer har Landstingsförbundet i november 1987 uttalat att hjärttransplantationer till att börja med bör utföras vid en klinik i landet, att levertransplantationer bör göras vid två kliniker och att bukspottkörteltransplantationer bör utföras vid fyra kliniker. Jag har erfarit att Landstingsförbundet har för avsikt att ta upp frågan till förnyad prövning när socialstyrelsens kunskapsunderlag finns tillgängligt. För egen del har jag inte för avsikt att vidta några andra åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I den diskussion som föregick beslutet om ett nytt dödsbegrepp hävdade de som var positiva till en förändring av dödsbegreppet att frågan om transplantationerna inte skulle kopplas ihop med själva dödsbegreppsbeslutet. Från ”motståndarsidan” hävdades att det nya dödsbegreppet behövdes just för att möjliggöra hjärttransplantationer. I propositionen med förslag till lag om dödens inträde m.m. sade socialministern å sin sida följande: ”Enligt min bestämda uppfattning måste frågan om dödsbegreppet ses fristående från transplantationskirurgins behov av organ.” I propositionen aviserades också att en utredning skulle tillsättas för att se över transplantationsverksamhetens framtida inriktning. Denna utredning har tillsatts och är under arbete, och den väntas bli klar under 1989. I direktiven till utredningen sägs bl.a. att utredningen bör överväga och lämna förslag till vilka krav som bör ställas på samtycke till transplantationsingrepp. Bland de alternativ som bör övervägas bör ingå krav på aktivt samtycke från givaren. I dag ligger hjärttransplantationsverksamheten redan i startgroparna. Sjukvårdshuvudmännen har beslutat om att det nya hjärtbytescentrumet skall ligga i Göteborg. Den 1 januari skall verksamheten kunna starta, samtidigt med att lagen om det nya dödsbegreppet börjar gälla. Det blir således som vi ”motståndare” trodde: dödsbegreppet är intimt hopkopplat med transplantationsverksamheten och transplantationskirurgin. Landstingsförbundets styrelse har beslutat att ”i ett kortsiktigt tidsperspektiv” med början den 1 januari 1988 rekommendera att Göteborgs kommun startar hjärttransplantationer på Sahlgrenska sjukhuset med hela riket som upptagningsområde. Styrelsen betonar att beslutet bara gäller på kort sikt i avvaktan på att socialstyrelsen skall bli klar med sin utredning om transplantationsverksamheten, sett ur ett medicinskt perspektiv. För en mer långsiktig bedömning av transplantationsverksamheten är det viktigt att veta vad den statliga utredningen kommer fram till. Så säger alltså Landstingsförbundet. Jag förstår inte detta. Antingen startar man väl en verksamhet eller också gör man det inte. Jag har frågat Gertrud Sigurdsen om det inte vore lämpligt att avvakta transplantationsutredningens förslag, innan denna verksamhet kommer i gång, och jag har också frågat om det inte vore lämpligt att regering och riksdag drog upp riktlinjerna för en så genomgripande sjukvårdspolitisk verksamhet som hjärtbyteskirurgin utgör. Gertrud Sigurdsen svarar nej på båda frågorna. I svaret ger Gertrud Sigurdsen sitt fulla stöd för transplantationskirurgin inkl. hjärttransplantationerna. Det är inte någon ny ståndpunkt från Gertrud Sigurdsen. Under hela diskussionen om det nya dödsbegreppet har hon tillmötesgått transplantationskirurgin och haft mycket liten förståelse för de människor som varit rädda för vad det nya begreppet skulle föra med sig, bl.a. i form av gränsförflyttningar. Svaret är, tyvärr, bara en bekräftelse på Gertrud Sigurdsens tidigare uttalanden. Men jag hade ändå hoppats att Gertrud Sigurdsen skulle ha sagt att det rimliga vore att invänta transplantationsutredningens resultat, för en vidare diskussion om hjärttransplantationernas framtida inriktning. Det är många som, precis som jag, har uppfattat tiden för transplantationsutredningens arbete som något slags uppehållstid; vi trodde att hjärttransplantationsverksamheten skulle vänta till dess att utredningen var klar. Nu lämnar man fältet fritt för den verksamheten, och man gör det med regeringens fulla stöd. Jag tycker att det vore självklart att regering och riksdag diskuterade en så genomgripande verksamhet som transplantationsverksamheten och hjärtbytesverksamheten ändå är. Jag tycker att det hade varit rimligt att man inväntat resultatet av transplantationsutredningen och att man sedan efter diskussioner tagit ställning till den framtida transplantationsverksamhetens inriktning.
Herr talman! Det är inte Gertrud Sigurdsens åsikter som jag har redovisat i mitt interpellationssvar. Det är regeringens åsikter, och det är också en stor majoritet här i kammaren som står bakom den lag som kommer att gälla från den 1 januari 1988. Inga Lantz beskyller mig för att inte ha lyssnat till dem som är rädda och oroliga. Om det är någon fråga som jag under min tid som statsråd har lyssnat till synpunkter på, försökt sätta mig in i och på olika sätt studerat, är det denna — det kan jag försäkra Inga Lantz. Och det är ganska naturligt, eftersom det är en fråga av etisk karaktär. Nej, förslaget om nytt dödsbegrepp skulle inte sättas i samband med frågan om transplantationer, men det har varit oundvikligt. Det är ju ändå så, Inga Lantz, att 30-40 svenska hjärtbytespatienter har skickats till Harefieldsjukhuset i England. Om vi får en ny lagstiftning på det här området är det väl ganska naturligt att vi inte tillämpar en sådan dubbelmoral att vi ändå inte gör hjärtbyten i Sverige. Menar Inga Lantz att vi skall fortsätta att skicka patienter till England? Det tycker jag i så fall är en egendomlig inställning. Inga Lantz tycker att vi borde avvakta resultatet av transplantationsutredningen. Också där stöder jag mig på vad riksdagen uttalade i maj. Riksdagen gjorde alltså, på förslag av regeringen, en skärpning av transplantationslagen.

Jag följer riksdagens beslut.
Herr talman! Jag skulle med anledning av den pågående utredningen vilja kommentera vad Gertrud Sigurdsen säger på s. 2 i det utdelade svaret. Hon uttrycker där sin oro för att tillgången på organ skulle minska, om kravet på samtycke blir för starkt. Det skulle få ”drastiska och oönskade effekter för Jag tycker att det är ett märkligt uttalande av Gertrud Sigurdsen-— eller jag kanske skall säga regeringen då, för att inte hålla Gertrud Sigurdsen personligen ansvarig för det. Jag tycker att det är ett märkligt ställningstagande, eftersom den utredning som skall se över samtyckesfrågorna är förutsättningslös. Det finns olika bud i fråga om minskningen av tillgången på organ. Sven-Erik Bergentz, som är ansvarig för transplantationsverksamheten i hela södra delen av landet, påstår att det inte har skett någon som helst minskning av tillgången på organ. Den oron tror jag alltså är helt obefogad. Jag tror att det verkligen skulle stärka den nya lagstiftningen om man fick ett aktivt donationsförfarande, som bygger på skriftliga medgivanden. Om man fick en öppen debatt och en utförlig information skulle man också kunna säkerställa tillgången på organ. Jag tror också att det finns många människor som skulle vilja att deras organ togs i bruk när de själva gått bort. Informationen hittills till allmänheten och till sjukvårdspersonalen i den här frågan har varit urusel — låt vara att det kom ett blad i den här saken förra veckan och att det skall komma något mer. Det finns knappast någon beredskap alls i praktiskt eller psykologiskt hänseende. Det vittnar många inom sjukvården om. Det råder, säger Marika Nordström, som är förste vice ordförande i sjuksköterskornas fackförbund, stor förvirring på sjukhusens operationsoch intensivvårdsavdelningar nu när man ställs inför verkningarna av den nya lagen. Det visar att man inte tillräckligt förberett lagen. Därtill kommer de brister som jag påpekat, nämligen att regering och riksdag borde diskutera riktlinjerna för transplantationsverksamheten.
Herr talman! Det är riktigt att utredningen enligt de direktiv som utredningsmannen har skall arbeta förutsättningslöst. Men om man med en gång skulle genomföra det som Inga Lantz är ute efter skulle det få de konsekvenser som jag angivit i svaret. Men låt oss avvakta utredningen! Beslutet fattades i riksdagen i maj. Man har arbetat intensivt för att få fram informationsmaterial. Man hade en konferens redan i juni för samtliga utbildningsansvariga i landstinget, där det informerades om det material som man skulle ha färdigt den 1 september. Det är ett material som riktar sig till vårdpersonal. Det består av en broschyr som heter Det finns bara en död, och det finns ett videogram med samma namn. Jag har tagit del av materialet och tycker att det är ett utmärkt informationsmaterial. Samtliga landsting har därefter lagt upp någon typ av program för utbildning och information. Vi har också från departementets sida på olika sätt deltagit i konferenser som har riktat sig till olika kategorier av vårdpersonal, till förtroendevalda och till administratörer. Socialstyrelsen har tagit fram följande informationsmaterial — det har tyvärr kommit litet senare. De allmänna råden har nyligen kommit från trycket. Allmänna råd till vårdpersonal kommer den 10 december, dvs. den här veckan. Den broschyr som Inga Lantz har sett finns sedan några veckor på alla apotek och vårdcentraler, och det finns en särskild broschyr för anhöriga på intensivvårdsavdelningar. Man planerar ytterligare speciella åtgärder för och information till invandrare, synskadade och hörselskadade. Det har varit ont om tid, eftersom beslutet fattades i maj, men jag tycker att både Landstingsförbundet och socialstyrelsen verkligen har ansträngt sig för att kunna ge information i de här, som också jag menar, viktiga frågorna.
Herr talman! Svagheten i Gertrud Sigurdsens argumentering när det gäller transplantationslagen är följande. Det måste vara så att det finns brister i den lag som vi i dag har. Därför har man tillsatt en utredning om en ny transplantationslag. Den behövs, därför att det är brister i den gamla. Men ändå börjar man med hjärtbytesverksamhet innan denna transplantationsutredning är klar. För mig går inte det här ihop. Det går heller inte ihop när Landstingsförbundet säger att nu har vi en kortsiktig plan, och så har vi en långsiktig plan. Det stämmer inte. Jag och många med mig anser att det rimliga är att man avvaktar transplantationsutredningens förslag och får en diskussion om en så genomgripande reform som det här faktiskt gäller. Till sist, herr talman, kan jag bara konstatera att det nya dödsbegrepp som man har infört behövs för att tillgodose transplantationskirurgin och dess behov när det gäller hjärtbytesverksamhet. Det är precis som vi som var tveksamma till denna lag befarade: de här två sakerna skall kopplas ihop. Sedan får regeringen säga vad den vill. När man inte i den här debatten vill säga att vi skall avvakta transplantationsutredningens förslag, och när man inte på något vis håller emot, måste jag göra det konstaterandet.
Herr talman! Får jag bara säga att Sverige är det näst sista landet i världen med intensivvård som inför hjärnrelaterat dödsbegrepp. På det danska folketingets bord ligger ett liknande förslag.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få till stånd en ökad förädling vid SSAB:s produktion i Luleå. Frågan riktas till mig mot bakgrund av det pågående strukturarbetet inom SSAB, Svenskt Stål AB, där företagsledningen nu genomför strukturplanens beslut. Några beslut som syftar till personalneddragningar i Luleå eller en verksamhetsinriktning som förändrar Luleås ställning som ett metallurgiskt centrum finns inte. Det mest väsentliga när man diskuterar SSAB:s framtida inriktning är att se vilka investeringar som görs. Vad avser SSAB:s verksamhet i Luleå kommer investeringar om 350 milj.kr. i en ny slabsmaskin att öka produktionskapaciteten och ytterligare belägga dets.k. kombiverket. Det är också i Luleå som tyngdpunkten i det långa produktprogrammets förädling ligger. Mot bakgrund av strukturplanens innehåll om koncentration till malmbaserad ståltillverkning ökar samtidigt betydelsen för SSAB av att den metallurgiska kompetensen utvecklas i Luleå. Dotterbolaget Plannja AB har verksamhet i Luleå med bl.a. en avancerad vidareförädling av plåtdetaljer till bilindustrin. Plannjas utveckling har varit positiv, och det är givetvis min förhoppning att detta kommer att leda till nya investeringar vid företagets anläggningar i Luleå. Om Plannja AB för sina investeringar kommer att söka investeringsstöd, kommer en ansökan att prövas i samma positiva anda som gäller för andra företag som avser att expandera sin verksamhet i Norrbotten.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Det är positivt att det kommer en investering i en slabsmaskin som ersättning för den maskin som tas ur drift. Någon ökning av produktionskapaciteten innebär ju inte investeringen i sig, men man får en annan typ av stålämnen som passar valsverket bättre. Vidare delar jag industriministerns syn på Plannjas utveckling. Detsamma gäller naturligtvis förhoppningen att utvecklingen skall leda till nya investeringar vid företagets anläggningar i Luleå. I den delen tycker jag att ägaren borde driva på utvecklingen för att försöka snabba upp en del av de investeringsprojekt som är på gång. När det gäller förändringarna vid SSAB i Luleå pågår ju nu neddragningar av personal, dels som en följd av förändringarna i valsverket, dels som en följd av de årliga rationaliseringar som företaget har slagit fast. Detta är naturligtvis en besvärlig process, när många anställda blir utan arbete och framtiden ter sig oviss, även om många anställda under de år som gått har blivit omplacerade vid åtskilliga tillfällen på grund av tidigare struktureringar inom företaget. Men innan den pågående strukturförändringen har klarats av diskuteras nu i företagsledningen åter en ny omorganisation, som i korthet skulle innebära att marknadsoch försäljningsavdelningarna med flera styrande funktioner skulle flyttas från Luleå. En sådan förändring skulle innebära ett mycket svårt slag för sysselsättningen — minst 200 tjänstemän färre, förutom de 700 som måste gå under de närmaste åren. Då skulle SSAB i Luleå tappa den självständighet och de kompletta ledningsresurser som så väl behövs vid företaget. Verksamheten skulle med andra ord på några år reduceras till en produktionsenhet, sannolikt en centralstyrd sådan, som knappast skulle kunna leva upp till målsättningen om ett metallurgiskt centrum. Nu tolkar jag industriministerns svar som positivt på det här området — att en sådan utvecklingen egentligen inte skulle äga rum. Men det vore bra, tycker jag, om industriministern kunde förtydliga svaret på den här punkten.

Herr talman! Industriministerns svar på Sten-Ove Sundströms interpellation är upplysande på ett par punkter. Gällande strukturplan är den ram som industriministern dels hänvisar till, dels tycks anse vara ett besked om vad man kan förvänta sig vid SSAB-Luleåverket fortsättningsvis. I övrigt hänvisas till beredvilligheten att stödja Plannja om det företaget skulle aktualisera ytterligare förädlingsinsatser inom sin verksamhet. Det finns en oro inom SSAB-Luleåverket, en oro för att koksverket snart skall vara uttjänt, att produktprogrammet är för snävt. Det skulle säkerligen ha noterats som mycket positivt om industriministern gått ut och sagt att nu tar vi fram en framtidsplan för SSAB-Luleåverket, för flera jobb, breddat produktprogram, inriktning mot en produktion av stål, energi och kemiska produkter och en planering för ett framtida nytt koksverk i Luleå. Nu kom ingen sådan deklaration. Jag frågar därför industriminister Thage G Peterson: Har industriministern tänkt ta något initiativ för att en grupp med tillräcklig specialkompetens tillsätts, som tar fram ett framtidsprogram för verket? Är industriministern beredd att också ge sådana direktiv till denna grupp att planen innebär en aktiv tillväxt av företaget och flera jobb i Luleå? Det vore ytterst värdefullt om man kunde få svar på de frågorna utifrån perspektivet att något eller några av de statliga företagen i Norrbotten också måste utvecklas och att det måste tas initiativ för det.
Herr talman! Förhållanden som gäller ett företags interna organisation ankommer det på styrelsen och på företagets verkställande ledning att svara för. Det är mycket viktigt att vi håller den rågången — att det måste vara företagets styrelse, där ju också fackliga representanter ingår, som får svara för organisationen i företaget. Jag vill gärna påminna om att den typ av organisatorisk översyn som SSAB nu har startat genomförs i nästan varje svenskt företag — eller borde åtminstone genomföras där. Inom både privata, statliga och kooperativa företag är det ju nödvändigt att då och då se över organisationen och anpassa den med hänsyn till de produkter man tillverkar och den verksamhet man har. Därför är jag övertygad om att de erfarenheter som finns i näringslivet och bland fackets företrädare också skall komma SSAB till godo. Jag tycker nästan att Sten-Ove Sundström skulle vara mer orolig om man inte tog några initiativ till en översyn. Den förändring som nu diskuteras syftar, enligt vad jag har erfarit, till att skapa en överensstämmalse mellan strukturplanens beslut om framtida verksamhetsområden och de interna organisatoriska ansvarsområdena inom SSAB. Det är nödvändigt att sådant arbete pågår. Syftet med de förändringar som nu diskuteras är inte att undandra Luleå några arbetstillfällen utan att skapa naturliga organisatoriska enheter för de produktområden som skall ligga där uppe. I strukturplanen pekas på tillverkning, förädling och marknadsföring av tunnplåt, grovplåt och långa produkter. De diskussioner som nu förs inom SSAB om hur organisationen skall utformas har ju inte mer äninletts. De referat som har återgivits i vissa lokaltidningar utgör inte någon garanti för hur slutresultatet kommer att bli. SSAB:s fackliga representanter deltar i det här arbetet, och de har också godkänt initiativet till det översynsarbete som nu pågår. Sten-Ove Sundström och jag bör unna SSAB att få arbetsro med dessa frågor. Jag delar interpellantens uppfattning att förändringar alltid skapar oroi ett företag. Däremot kan jag inte instämma i de farhågor han har beträffande den metallurgiska verksamheten i Luleå. Den inriktning som regeringen och riksdagen har lagt fast är att Luleå skall göras till ett metallurgiskt centrum. Detta har gjorts för att understryka att SSAB bör göra investeringar i Luleå. Jag kan också svara på Paul Lestanders fråga. SSAB genomför i Sverige —i en tid då hela världens stålindustri befinner sig i kris — ett investeringsprogram på 1 miljard kronor, av vilka 350 miljoner direkt investeras i Luleå. Jag utgår faktiskt från att Paul Lestander har hört talas om att hela världens stålindustri tvingas till betydande neddragningar. Bara inom EG skall stålindustrier motsvarande 15 företag av SSAB:s storlek bort. Det betyder att 80 000-100 000 arbetare kommer att förlora sina arbeten. I denna situation tar vi i Sverige tag i problemen och ser till att ett investeringsprogram genomförs inom SSAB. Jag vet inte riktigt vad mera Paul Lestander är ute efter genom dessa ständiga angrepp på SSAB och den verksamhet som företaget bedriver. Jag är mer än de flesta medveten om att sysselsättningsutvecklingen i Norrbotten är bekymmersam. Inte minst är jag medveten om de problem som basindustrierna brottas med. Det är därför som regeringen förbereder ett nytt regionalpolitiskt program för Norrbotten. Det förslaget kommer att presenteras för riksdagen under våren 1988.
Herr talman! Jag tackar industriministern för förtydligandet av det svar jag har fått tidigare. Självfallet förstår jag och instämmer i att det i första hand är företagsledningens och styrelsens uppgift att då och då se över och göra organisatoriska översyner. Det ingår i normal verksamhet inom näringslivet och i företagen. Det är viktigt att så sker. Det är också positivt att höra industriministern säga att det inte är meningen att man vid den här typen av omorganisationer skall undandra Luleå några arbetstillfällen. Dessutom instämmer jag i synpunkten att man självfallet skall ge ett företag arbetsro vid denna typ av omorganisationer. SSABi Luleå ligger, som industriministern nämnde, i en region där landets största problem med sysselsättningen finns. Det är av anledningarna till att man skall titta litet extra på den här typen av förändringar. Förändringarna kan ju vara andra än rent organisatoriska. På sikt kanske förändringarna får den effekten att de i vissa situationer t.o.m. skulle kunna motverka målsättningen att bygga upp ett metallurgiskt centrum i Luleå. Mot bakgrund av den oro som finns inom företaget i Luleå tycker jag industriministern noggrant skall följa upp dessa organisatoriska förändringar. De kan som sagt få den effekten att de motverkar arbetet med att skapa ett stabilt metallurgiskt centrum.
Herr talman! Självfallet har jag en viss överblick när det gäller utvecklingen inom stålbranschen världen över. Det är inte detta vi debatterar i dag. Om Thage G Peterson tolkar mitt första inlägg så att det skulle vara ett angrepp på SSAB, är det naturligtvis ett tecken på Thage G Petersons bristande förmåga att förstå svenska. Men den skall jag inte uttala mig om i detta sammanhang. Själva huvudfrågan som jag ställde till Thage G Peterson gällde regeringens, ägarens, vilja att ta fram ett utvecklingsprogram för SSAB. Den frågan har inte besvarats. Sedan gällde det frågan om man inte i ett sådant program skulle planera för tillväxt och flera jobb i Luleå. Den frågan har inte heller besvarats. Jag noterar bara att man inte kan föra en sådan här diskussion i termer om angrepp och försvar etc. Diskussionen måste föras konstruktivt med utgångspunkt i de behov som föreligger i verket och naturligtvis med utgångspunkt i ett eventuellt behov av en regeringens, ägarens, strategi för den framtida utvecklingen. Kring den senare frågan skulle jag vilja föra debatten. Jag hoppas att Thage G Peterson i sina kommande inlägg — eftersom jag inte längre har möjlighet att återkomma i debatten — vill föra diskussionen i en mera konstruktiv anda och inte utifrån angreppsperspektivet.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för ett positivt och som jag tycker välvilligt svar på min interpellation. Jag tar i interpellationen upp ett konkret exempel på svårigheterna att i Stockholmsregionen leva upp till kravet på ökat bostadsbyggande. Det är helt enkelt svårt att bygga nya bostadsområden om man inte får vägutbyggnader som står i paritet till bostadsbyggandet. Det är i sin tur svårt, eftersom väganslagen i Stockholmsregionen inte är tillräckligt stora. De står inte alls i relation till vare sig trafikarbetet, befolkningen eller kraven på bostadsbyggande. Därför försöker också kommunerna hitta speciella lösningar, t.ex. denna. Detta är för övrigt en fråga inte bara för Stockholmsregionen. Den har mycket större räckvidd. Det finns en strävan att åstadkomma en större gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, omfattande inte bara Stockholmsregionen utan t.ex. hela Mälardalen. Jag tar fasta på bostadsministerns påpekande att bostadsdelegationen kan hjälpa till med dessa frågor. Karlskronavarvet, som omnämns i interpellationen, har nu bekymmer med sysselsättningen. Det gäller ett oerhört viktigt varv ur försvarsoch beredskapssynpunkt. Det skulle säkerligen betyda mycket för Karlskronavarvet att åtminstone under en övergångsperiod få brobeställningar. Jag vet att även försvaret är intresserat av att lägga brobeställningar till Karlskronavarvet. Samtidigt skulle man snabbare kunna klara bärighetspaketet inom kommunikationssektorn, där många broar skall förbättras eller byggas nya. Kan detta ske genom att man tar färdiga broar från Karlskronavarvet, går det alltså snabbare. Dessutom skulle det innebära en något mindre åtgång på arbetskraft för anläggningsarbetare inom Stockholmsregionen, som ju är överhettad. I Sigtuna har man avsevärda begränsningar på grund av bullerrestriktioner när man vill bygga bostäder. I det område jag har pekat på skulle man kunna få ett mycket stort antal nya bostäder, om bron och anslutande vägstumpar kan byggas snart. Att försöka bygga bostäder utan att väg och bro kommer till skulle innebära en sådan påfrestning på befintligt vägnät att det helt enkelt inte är möjligt. Den gamla vägen kan inte svälja både ökat bostadsbyggande och därmed ökad trafik samt den ökning i trafiken som uppstått i och med att så många söker sig från Mälarregionen och Bergslagen upp mot Arlanda. Den nya vägen är en nödvändighet. Men jag skall, som sagt, ta fasta på bostadsministerns påpekande att delegationen kan ta på sig en samordnande roll och har möjlighet att ta initiativ. Det jag tar upp är onekligen ett konkret projekt, där man har problem med att bygga bostäder, om man inte samtidigt får en väg eller en förbättrad väg. Dessa problem är emellertid ganska generella inom Stockholmsområdet. Jag var i Ekerö häromkvällen och fick höra om Ekerös problem. Man har en enda, mycket slingrig och dålig väg ut till Ekerö. Man vågar helt enkelt inte sätta planerna för bostadsbyggande i verket, eftersom vägen inte tål det. Det skulle leda till betydande trafiksäkerhetsproblem. Jag vill fråga bostadsministern om jag kan utgå ifrån att bostadsdelegationens uppgift är så generellt utformad att man kan ta upp fler liknande projekt. Har man möjlighet att t.ex. föreslå arbetsmarknadsåtgärder? Kan man ta initiativ till en samordning på både bostadsoch kommunikationssidan, som jag har givit exempel på?

Herr talman! Jag tackar för det. Bostadsministern har här pekat på möjligheten att gå via bostadsdelegationen för att åstadkomma samordning. Det är nyckelordet i detta sammanhang. Jag vet att det också kommer framställningar från en rad kommuner i Stockholmsområdet. Jag nämnde Ekerö och Sigtuna, men det blir antagligen fler som behöver hjälp för att samordna för att över huvud taget klara den press på bostadsbyggandet som regeringen faktiskt lagt på kommunerna. Jag hoppas att det skall gå att förverkliga vad bostadsministern ställt i utsikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Samtidigt vill jag säga att det var med ständigt stigande förvåning jag tog del av innehållet. I min interpellation tar jag upp en ganska viktig problematik som rör ungefär en femtedel av rikets befolkning. En mycket kraftig arbetsplatstillväxt har lett till en befolkningstillväxt i Stockholmsregionen, och denna arbetsplatstillväxt är mycket hårt koncentrerad till en del av denna regionen. Stockholms län växer för närvarande med ungefär 15 000 människor om året, och en viktig drivkraft bakom detta är naturligtvis den mycket kraftiga arbetsplatstillväxten. Jag redovisar en del siffror i min interpellation och påpekar att det för närvarande finns kontorsutbyggnadsprojekt — det är ju mest kontor som det handlar om — som motsvarar ungefär 200 Hötorgsskrapor. I mycket stor utsträckning är projekten koncentrerade till ett område som sträcker sig ungefär härifrån och upp mot Arlanda, med kraftig tyngdpunkt i de centrala delarna av regionen. Detta får betydande konsekvenser. Jag vill påstå att Stockholmsområdet är en av världens ur miljösynpunkt absolut finaste storstäder att bo i. Det hänger samman med att vi här har kunnat bevara en mycket fin natur nästan ända in på stadskärnan: skärgården, Mälarområdet, Roslagens och Södertörns kulturbygder. Vi har rika grönområden, vi har en förhållandevis frisk luft att andas osv. Detta förenat med allt vad storstaden kan erbjuda av kulturliv, nöjesliv, en historisk stadskärna osv. gör att Stockholmsområdet är en mycket fin livsmiljö. Men just den snabba tillväxten är ett hot mot mycket av detta, eftersom den riskerar att leda till ett ökat exploateringstryck, till att våra grönområden byggs igen av industriområden, bostadsområden och motorvägssystem, och till att luftföroreningarna, som redan nu börjar bli ett stort problem, växer sig ännu större. Ungefär hälften av all barrskog i Stockholms län visar allvarliga försurningsskador. Vi vet att den växande bilismen är en av de viktigaste orsakerna till detta. Detta har också ekonomiska konsekvenser, eftersom det är dyrt att bygga upp den infrastruktur och framför allt det kommunikationsnät som krävs för att klara en så här hård arbetsplatskoncentration. Vi har sociala problem i bostadsbristens följd, som det borde ligga bostadsministern mycket varmt om hjärtat att lösa. Vad säger då regeringen när jag frågar: Är regeringen beredd att medverka till åtgärder för att få en lugnare och mera balanserad utveckling i Stockholmsregionen? Kontentan av det svar som jag har fått är att detta tydligen inte är någonting som regeringen kan eller vill göra någonting åt. Bostadsministern använder till och med en litet magistral ton och undervisar mig om den gällande lagstiftningen. Jag känner till den — jag har varit kommunalpolitiker längre än bostadsministern har varit bostadsminister — så jag vet vilka regler som gäller. Men den slutsats som bostadsministern drar, att statsmakten på grund av den lagstiftning som vi har inte kan göra någonting, vill jag på det bestämdaste bestrida. Statsmakterna kan göra någonting om de vill göra någonting, och jag anser att man bör göra någonting. Detta är inte bara en lokal kommunal fråga, utan det rör en stor region och en stor del av befolkningen. Vad kan då statsmakterna göra? Jo, dels handlar det om ambitionsnivån i regionalpolitiken, att man verkligen satsar för att skapa utvecklingsmöjligheter i andra delar av landet, dels är staten en av de största arbetsgivarna i Stockholmsområdet, och även statens arbetsplatser är i mycket hög grad koncentrerade till den centrala nordliga delen av Stockholmsregionen. Man kunde införa speciella styrmedel för att påverka arbetsplatslokaliseringen i denna region, styrmedel som inte står till förfogande nu och för vilka det krävs riksdagsbeslut. Centern har t.ex. föreslagit att man skall kunna differentiera arbetsgivaravgifterna så att de företag som väljer att lägga sig i de allra mest koncentrerade områdena får ta på sig en rimlig del av de samhälleliga merkostnader som uppstår. Det finns alltså ett helt register av åtgärder som man kan ta till om man vill det, men svaret andas tyvärr litet av likgiltighet för de viktiga problem som finns inom regionen. Men om man inte tycker att detta är en viktig politisk fråga gör man heller ingenting. För oss är en ur miljösynpunkt harmonisk utveckling av Stockholmsregionen en synnerligen central fråga, och vi skulle önska att också regeringen hade den inställningen.

Herr talman! Arbetsfördelningen inom regeringen vållar alltid problem när man skall ställa regeringen till ansvar. Det kan här handla om åtgärder inom olika ansvarsområden, såsom samhällsplanering, industripolitik, skattepolitiska åtgärder — som jag nämnde — eller samhällsplaneringsåtgärder. Anledningen till att jag ställde min fråga till bostadsministern var att såvitt jag uppfattat förhållandena har bostadsministern ett övergripande samhällsplaneringsansvar och bör rimligen vara intresserad av de styrmedel som man kan använda för att förverkliga intentionerna bakom samhällsplaneringen. Om det inte borde ha varit bostadsministern som skulle ha svarat på interpellationen borde väl regeringen ha gjort som den brukar göra, nämligen att raskt överlämna interpellationen till något annat statsråd som är mer beredd att svara på den. Vi har emellertid inte sett att regeringen i praktisk handling har tagit särskilt många initiativ för att påverka utvecklingen på detta område. I detta sammanhang har jag tagit upp två problem. Det ena gäller den totala tillväxttakten i Stockholmsregionen. Det andra gäller den inre balansen i Stockholmsregionen, dvs. den oerhörda koncentrationen av arbetstillfällen som finns inom ett begränsat område, vilket skapar bekymmer. Det är denna brist på initiativ och brist på åtgärder från regeringens sida som har föranlett min interpellation. Det svar som jag har fått bekräftar intrycket av att regeringen kanske har en hel del vackra önskemål i den ena eller den andra riktningen men att det finns mycket litet kraft bakom viljan att förverkliga dessa önskemål, vilket jag tycker är beklagligt. Beträffande byggstoppet vill jag säga att det faktiskt inte ändrar något på lång sikt, möjligen fördröjer det utvecklingen. Planerna och byggrätterna för många av de arbetsplatsprojekt som finns i denna region är redan klara. Det betyder att byggstoppet rimligen inte kan ändra på denna utveckling. Det krävs alltså andra typer av åtgärder för att minska trycket på de överhettade delarna i denna region. Centerpartiet har anvisat en del sådana åtgärder, men vi har inte märkt mycket av vilja från regeringens sida.

Fru talman! När det gäller tillämpningen av byggstoppet tror jag att jag vågar svara på centerpartiets vägnar att centerpartiet naturligtvis är berett att använda möjligheten till undantag från byggstoppet på ett sådant sätt att det medverkar till en bättre balans. Därmed borde det rimligen finnas en politisk majoritet för en sådan utveckling. Tyvärr har vi inte uppfattat att socialdemokraterna på ett så konsekvent sätt driver den uppfattning som framkom i Hans Gustafssons uttalande. Men vi kanske kan hoppas på en mer klar inriktning mot en inomregional balans i det fortsatta arbetet efter de uttalanden som har gjorts här i dag. I så fall är det utan vidare ett positivt resultat av denna interpellationsdebatt. Jag håller naturligtvis också med om det som Hans Gustafsson sade rörande kommunernas ansvar. Det är även i enlighet med de riktlinjer som i varje fall centerpartiet arbetar efter i Stockholms förortskommuner, i den utsträckning som de är berörda av denna tillväxt. Men samtidigt är det helt klart att detta inte bara är en kommunal angelägenhet. Det är inte bara en lokal fråga. Det handlar inte bara om hur man bäst utnyttjar varje enskild kommuns markresurser, utan det är en regional fråga, och det är en nationell fråga. Därför räcker det inte med att hänvisa till det kommunala markmonopolet och det kommunala planansvaret, utan det är en fråga som regionala och nationella myndigheter har en del av ansvaret för. Tyvärr tycker jag att regeringen i fråga om detta hittills inte har visat någon särskilt stor handlingskraft.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Jag vill särskilt tacka för att bostadsministern har bemödat sig om att ge en så omfattande redogörelse för hanteringen av lånereglerna och besluten här i riksdagen och av regeringen. Jag har egentligen inga invändningar mot den beskrivning som här gjorts, den är korrekt. Men beskrivningen är talande för hur segdraget det har varit. Vi från riksdagens sida har hela tiden försökt få en enklare hantering, för att det skulle bli möjligt att bevara ålderdomshemmen, genom att kommunerna skulle få statliga lån för ombyggnad. Svaret är också talande för den centralstyrning, detaljreglering och det krångel som fortfarande finns och som naturligtvis är ett hinder för att det på ett smidigt sätt skall gå att bygga om ålderdomshemmen och bevara dem som ändamålsenliga bostäder även i framtiden. Jag tycker att vi borde kunna mera lita på att kommunalpolitikerna och de gamla som skall bo i dessa bostäder vet bäst hur det skall ordnas. Det finns en allmän uppfattning hos de flesta i dag att vi skall bevara ålderdomshemmen. De fyller ur flera synpunkter en mycket viktig funktion som bostäder för de äldre, inte minst är de viktiga när det gäller att bereda valfrihet för de gamla. Jag tycker att det finns för oss beslutsfattare all anledning att ta fasta på de gamlas synpunkter och försöka se till att bevara ålderdomshemmen. Jag trodde att vi hade nått målsättningen att bevara ålderdomshemmen i och med beslutet som vi fattade i våras och som vi kunde samla en bred majoritet bakom. Men av och till blir jag tveksam. Propositionen från 1985 innebar egentligen att ålderdomshemmen skulle läggas ner, och det framgår inte minst av svaret. Lånegivningen skulle enligt propositionen avse gruppbostadsboende. Riksdagen har ändrat lånereglerna två gånger sedan dess, dels vid behandlingen här i riksdagen av den tidigare åberopade propositionen från bostadsministern, dels våren 1987. Beslutet i våras fattades efter det att vi fått en rad uppgifter från kommunalpolitikerna och de gamla om att nedläggningen av ålderdomshem fortsatte och att det i stort sett var omöjligt att få lån för att bygga om ålderdomshemmen på det sätt som var möjligt för att bevara dem. I bl.a. en centermotion krävde vi förenklingar. Vi markerade i bostadsutskottet särskilt skillnaden mellan den traditionella bostadslånegivningen och lånegivningen för ombyggnader av ålderdomshemmen genom att alla avsteg skulle samlas i en särskild författning. Så har också skett. Men fortfarande är reglerna detaljrika och krångliga. Kommunerna skall redovisa varje avsteg som de gör, liksom motiven för avstegen. Man skall vidare redovisa kompensationen för gemensamma utrymmen när man gör avsteg från kraven på standarden på det egna boendet. Jag har funderat på vem eller vad det är som utgör bromsklossar när det är så svårt att komma fram till en förenkling i dessa fall. Det kan väl inte vara så att det är bostadsministern? Jag skulle vilja fråga vilken uppfattning regeringen har om ålderdomshemmen och vilken funktion regeringen tycker att de fyller för de äldre i samhället. Vill verkligen regeringen bevara ålderdomshemmen? Riksdagen krävde i beslutet i våras att vi skulle få en redogörelse i budgetpropositionen över riktlinjernas utformning. Erfarenheten har visat att reglerna egentligen inte efter riksdagsbeslutet 1985 utarbetats i riksdagsbeslutets anda. Avsikten med min interpellation var att påminna bostadsministern om denna redogörelse i budgetpropositionen. Jag hoppas att vi får den. Beträffande vilka åtgärder som har vidtagits för att vi skall få en anpassning av reglerna är svaret betydligt magrare. Därför kvarstår min fråga: Vad för åtgärder anser bostadsministern är nödvändiga för att förverkliga riksdagsbeslutet om en förenkling av bostadslånegivningen för ålderdomshemmen?

Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att bostadsministern hade avsikten att 1985 års proposition inte skulle hindra ett boende i ålderdomshem. Men så har ju blivit fallet. Och det är därför som vi här i riksdagen undan för undan har försökt att förbättra detta på ett sådant sätt att det skall vara möjligt att göra dessa avsteg från den detaljreglering som föreligger. Jag kan fortfarande inte förstå varför vi inte kan ha större förtroende för kommunalpolitikerna när det gäller att bygga om ålderdomshemmen. Det är ju inte så, bostadsministern, att staten bara skall ha en liten synpunkt när det gäller denna process. Vi styr ju in i minsta detalj. Det är därför som det är så svårt för kommunalpolitikerna. För att ta ett exempel kunde det ju kanske fattas en halv kvadratmeter för att nå upp till de gamla normerna beträffande ytstandard. Detta har vi genom de nya reglerna nu fått bort. Vi har kommit en bra bit på vägen. Men det är vi i bostadsutskottet— senast uppnådde vi där en bred majoritet, även om regeringspartiet länge var motsträvigt — som hela tiden har tvingats fösa regeringen framför oss. Men det tycks vara väldigt svårt att få intentionerna i riksdagsbesluten att växa fram i de riktlinjer som sedan utfärdas. Därför är jag fortfarande orolig. Det ställs alldeles för stora krav på kommunerna när det gäller att redovisa varför man gör dessa avsteg. Jag tror att kommunalpolitikerna är mogna att själva avgöra vilka krav på standard som de äldre ställer på sina ålderdomshem. Vi behöver alltså inte ålägga kommunerna detta krav på detaljredovisning. Vad är regeringens avsikt med den redovisning som måste ske så fort man gör det allra minsta avsteg? I riksdagsbeslutet har vi ju talat om vad vi i stora drag menar med en bra standard på boendet. Detta borde vara tillräckligt för att få kommunalpolitikerna att begripa att de kan klara denna ombyggnad genom att anpassa de hus de har i dag utan att behöva riva dem och bygga nytt. Det är ju detta som är så väsentligt. Jag noterar med tacksamhet att bostadsministern är beredd att bevara ålderdomshemmen i framtiden. Jag tror att det är viktigt att vi är överens om detta och också försöker arbeta därefter.

Fru talman! Jag är kanske litet ledsen över bostadsministerns senaste inlägg. Där framskymtade nämligen just den dualism som tydligen finns hos socialdemokraterna när det gäller synen på dessa frågor. Man misstänker alltså kommunalpolitikerna för att inte kunna bedöma situationen vid ombyggnader, så att man får en vettig och väl avpassad bostadsstandard för de gamla. Jag tror inte att kommunalpolitikerna har den onda avsikt som bostadsministern nu beskriver. Jag tror inte att de är ute efter att sko sig på statens bekostnad och sedan bygga undermåliga lägenheter till de äldre. Jag har högre tankar om kommunalpolitikernas avsikter i det fallet. Inte heller jag, bostadsministern, är ute efter att dra ner boendestandarden för de äldre. Tvärtom anser jag att vi naturligtvis skall försöka se till att den blir så bra och riktig som möjligt — det är de äldre värda. Men samtidigt som vi säger detta tror jag att det är viktigt att konstatera att det bör finnas valfrihet och variation i boendet. Alla äldre önskar kanske inte en lika rymlig bostad, kanske inte ens ett eget boende. Många människor har kontaktat mig och uttryckt sin glädje över de beslut som vi har fattat här i riksdagen. Många av dessa bor på ålderdomshem och säger att de trivs där. De tycker att vi ställer alltför höga krav när det gäller ombyggnader, så att de då tvingas ut i ett boende som de egentligen inte önskar. Visserligen skall vi vara pådrivande när det gäller att utveckla boendestandarden, men samtidigt är det viktigt att vi inte är pådrivande på ett sådant sätt att vi åstadkommer skada eller kanske tar bort en boendeform som många äldre människor trivs med i dag och som är en viktig del av deras valfrihet i fråga om boende. Vad som oroar mig är inte detta att anvisningarna inte följer bostadsutskottets och riksdagens beslut, för det gör de så att säga i själva andemeningen, utan att ett krav på redovisning har lagts in. Det finns en risk att någon nitisk tjänsteman på bostadsstyrelsen eller i regeringen då skall granska denna redovisning och kanske komma fram till att den inte är tillräcklig och att lånen därför inte kan bli beviljade. Jag är rädd för att man kan få ett lånekineseri, om det inte finns en god vilja hos myndigheterna vid handläggningen av dessa ärenden, och att vi fortsättningsvis av misstag kan råka ut för nedläggningar av ålderdomshem. Det är som sagt detta jag är litet orolig för. Jag skulle önska att man kunde få en litet fylligare redovisning av åtgärder i budgetpropositionen, även om jag med tillfredsställelse noterar det allvar med vilket bostadsministern har behandlat min interpellation.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret, men jag känner en stark oro när jag läser det. Bostadsministern tycks vara helt invaggad i den falska säkerheten att PFBC-anläggningen i Värtan är ett helt vanligt koleldat kraftvärmeverk. Det borde inte råda något tvivel om att det egentligen handlar om en kemisk processindustri. Bostadsministern åberopar arbetarskyddsstyrelsen, som anför att erfarenheterna från icke trycksatta svävande bäddar tycks vara goda, och tar det till intäkt för att det inte heller bör bli några problem med den trycksatta PFBC-anläggningen. Tryckkärlet i en fullstor PFBC-panna har en diameter av ca 15 meter. Trycket i tryckkärlet kan uppgå till 15 bar. Det totala trycket på tryckkärlets väggar kan alltså uppgå till över tusen ton. Temperaturen inne i tryckkärlet är ca 900 grader vid full last. Det kan inte uteslutas att det kan ske interna explosioner inne i tryckkärlet, som kan åstadkommma oberäknade tryckhöjningar. Denna typ av internexplosioner kan förekomma även när eldning sker vid atmosfärstryck, men de får då inte alls samma konsekvenser. Om t.ex. lufttillförseln till den trycksatta bädden av någon anledning skulle bli ojämnt fördelad, skulle de delar av bädden som får för litet luft få en funktion lika med kolförgasning. Vad händer när den producerade gasen når en zon med luftöverskott? Sannolikheten för en explosionsartad förbränning är stor. Risken för skador eller t.o.m. haveri kan inte uteslutas. Kraftverksföreningens utvecklingsstiftelse, VAST, har i en utredning i mars 1987 redovisat bl.a. följande problemområden för PFBC-tekniken: O Trycksättningen gör att bädden inte är åtkomlig för visuell inspektion under drift. O Nötning och korrosion på material är ej utrett. O Processens egenskaper vid start, stopp och lastförändringar är ej klarlagda. O Säkerhetsaspekterna måste ägnas stor uppmärksamhet. PFBC-anläggningen har hela tiden prövats som om den vore en avancerad koleldningsanläggning. Detta är märkligt, då t.ex. en kolförgasningsanläggning, som fungerar under väsentligt lägre tryck och där erfarenhet finns från fullskaleanläggningar, klassas som processindustri. Det måste finnas mycket starka intressen som lyckats få regeringen att blunda med båda ögonen och godta att PFBC-anläggningen inte prövas som en processindustri. Bostadsministern är säkert fullt medveten om att PFBC-anläggningen inte skulle ha kunnat lokaliseras till Värtan, om den hade prövats som en processindustri. Herr bostadsminister! Det är möjligt att regeringen kan gömma sig bakom en lagtolkning som gör den utförda prövningen fullt laglig. Lagen hinner inte alltid med den tekniska utvecklingen, men det måste ändå vara en regerings uppgift att föranstalta om särskilda åtgärder när en anläggning som nu PFBC-anläggningen till större delen faller utanför den prövningsram som regeringen tillämpat. Verkligheten förändras inte av regeringsbeslut och mer eller mindre felaktiga lagtillämpningar. Som jag ser det tar regeringen på sig ett enormt ansvar när den i stort sett på det underlag som intressenterna själva presenterat ger tillstånd till en kemisk processindustri i centrala Stockholm. Kan verkligen bostadsministern sova gott om nätterna med huvudansvaret för ett sådant beslut? Varför inte medan tid är låta sprängämnesinspektionen göra en särskild säkerhetsutredning? Varför inte låta pröva PFBC-anläggningen som den kemiska processindustri den är? Herr bostadsminister, det är många som i dag kräver svar på dessa frågor. Det är många som vill ha svar, därför att detta konkret berör deras säkerhet och närmiljö. Det är många som vill ha svar, därför att de är oroliga för att starka affärsintressen är starkare än kravet på optimal säkerhet och miljö. Det finns många följdfrågor att ställa. Jag skall redovisa några: —- Hur kan en anläggning för förbränning av kol-, kalkoch vattenpasta med luft vid ett tryck av ca 15 bar i en s.k. fluidiserad bädd betraktas enbart som en avancerad form av kolförbränning? — Hur kan två avancerade tryckkärlskonstruktioner med mycket komplicerat innehåll få placeras inomhus i tunga huskonstruktioner? Händer en olycka så är just huskonstruktionen en starkt försvårande faktor i haveriförloppet. - Hur kan en sådan konstruktion få lokaliseringstillstånd i nära anslutning till tät bebyggelse och allmän väg? —- Hur kan ammoniakhantering i storleksordningen några ton per dag accepteras inne i en stor stad? Transportsätt till anläggningen är såvitt jag förstår tankbil. — Hur kan en processetablering som kräver tillförsel av stora mängder kol och kalk och bortförsel av stora mängder miljöfarligt avfall i form av aska accepteras mitt i ett område som redan är mycket hårt trafikbelastat?

Fru talman! Till det Ivar Franzén har sagt vill jag egentligen bara foga att regeringens tillstånd till den här anläggningen i Värtan har kraftigt skakat alla miljöengagerade människor i regionen. Stockholmsområdet är ändå ett av de ur miljösynpunkt allra känsligaste områdena i vårt land, dels därför att det bor väldigt mycket folk här, dels därför att miljöbelastningen redan är så stor.

Vad som gör det hela extra anmärkningsvärt är att detta sker utan någon helhetssyn på hur Stockholmsregionens energiförsörjning bör se ut — eller i varje fall utan någon helhetssyn på hur man bör få ett så miljövänligt energisystem som möjligt för regionen. Centerpartiet i Stockholms län har skrivit till regeringen och begärt att regeringen skall medverka vid tillkomsten av en energiplanering för Stockholmsregionen med klart uttalad målsättning att få ett så miljövänligt system som möjligt, där man satsar på maximal energihushållning och där man satsar på att få använda miljövänliga energikällor i så stor utsträckning som möjligt. Vi förutsatte att en del i en sådan energiplanering skulle vara att man inhiberade beslutet om Värtanverket. Detta har regeringen avvisat, med ungefär samma resonemang som det som Hans Gustafsson gav uttryck för i vår tidigare debatt, nämligen att det här är någonting som kommunerna själva får sköta. Vi har en lag om kommunal energiplanering, och alltså har regeringen inget ansvar. Lika väl som i den föregående debatten skulle jag vilja hävda att detta att skapa ett så miljövänligt energisystem som möjligt i en region som Stockholmsregionen är en fråga av så stora dimensioner att regeringen också måste vara med och ta sitt ansvar. Att skapa ett miljövänligt och säkert energisystem i Stockholmsregionen är en av landets största energifrågor, och regeringen kan inte bara säga att detta är någonting som kommunerna får klara av själva. Vi ser alltså med stor oro på konsekvenserna av regeringens tillstånd till Värtanverkets byggande, både för regionen i dess helhet och i all synnerhet för de omkringboende i Värtanverkets omedelbara närhet. Det borde fortfarande finnas tid för regeringen att ändra sin inställning och stoppa projektet.

Fru talman! Jag blir mer och mer säker på att regeringen har låtit sig övertygas om att det här inte är en kemisk processindustri. Sprängämnesinspektionen har ju ändå klart uttalat att man, om frågan hade legat inom inspektionens område, så hade man krävt en särskild säkerhetsprövning av den typ som jag har pläderat för i min interpellation. Det som skrämmer mig här är just att det på ett obegripligt sätt har blivit en fortfarighet i en klassning av anläggningen såsom enbart en eldningsanläggning för fasta bränslen. Trots den jämförelse som jag gjorde mellan en kolförgasning —- som innebär ett väsentligt lägre tryck osv. — klassas kolförgasningen som processindustri, till skillnad från den här anläggningen! Det är helt klart, bostadsministern, och det tror jag att vi är överens om, att anläggningen — om den hade klassats som processindustri — inte skulle ha motsvarat de regler och normer som gäller för en processindustri som lokaliseras till Värtan. Det här ärendet är särskilt tragiskt i synnerhet som jag tror att regeringen har haft väldigt goda ambitioner. Jag har läst Bengt Jacobssons analys av beslutsprocessen, och det är helt klart att regeringen haft ambitionen att här få världens bästa miljöteknik. Detta var kanske sanning för tre fyra år sedan. Men i dag vet vi att det här alternativet i högsta grad har passerats av kolförgasningen, som hade varit ett mycket bättre alternativ ur miljösynpunkt. Anläggningen är en oprövad anläggning, och det finns ingen fullskaleanläggning i drift. I det läget är det mycket svårt för en lekman, som försöker sätta sig in i tekniken och som ber dem om råd som verkligen kan dessa saker, att man låter ärendet passera utan att alla tänkbara kontroller och utredningar görs. Det hjälper inte att man då påstår att detta är en vanlig koleldningsanläggning, för någon sådan är det inte. Det borde vara ganska självklart. Det finns också andra saker som gör att det är olyckligt att den här anläggningen kommer till stånd. Exempelvis var det andra huvudmotivet att man i samband med kärnkraftsavvecklingen skulle få ett kraftigt tillskott när det gäller elproduktionen. Hade man valt ett gasalternativ, skulle elproduktionen — det vet vi alla — ha varit väsentligt större. Det råder en verklig oro över att här finns så många obekanta saker och osäkerheter som gör att jag har framställt interpellationen. Jag hade ändå hoppats att det skulle ske en särskild säkerhetsanalys innan det hela går för långt. Jag uppmanar bostadsministern ännu en gång att överväga frågan.
Fru talman! Jag tänker inte ge mig in i någon omfattande miljöpolitisk debatt med bostadsministern. Jag inser att debatten nog borde föras med Birgitta Dahl. När det gäller frågan om övergripande miljöhänsyn noterar jag att bostadsministern sade att en gemensam beredning har skett med miljöoch energidepartementet och att miljöintressena därmed är tillgodosedda. Ungefär så uttalade sig ju bostadsministern. Detta är väldigt talande. För alla människor i Stockholmsregionen som upplever anläggningen starkt negativt såväl ur miljösynpunkt som ur säkerhetssynpunkt är det ju inte någon särskilt stor tröst att det har skett en gemensam beredning med miljöoch energidepartementet. Jag noterar också vad bostadsministern sade i slutet av sitt tidigare inlägg, nämligen att ingen regering omprövar ett beslut om det inte har tillkommit nya fakta i ärendet. Vad vi är rädda för är väl just att det i viss mån har blivit en prestigemässig låsning. Man kan få komma med hur många argument som helst, men i och med att regeringen har låst sig i en viss inställning är det alltså inte möjligt att få en ny seriös prövning av ärendet. Jag tror att den inställningen är olycklig. Vidare tror jag att det är viktigt att dialogen om Värtanverket och dess miljökonsekvenser kan fortsätta. Det borde vara möjligt för regeringen att göra en omprövning i fråga om regeringens tidigare inställning.

Fru talman! Jag ställde en lång rad frågor här men har egentligen inte fått svar på någon. Jag tror att flertalet av dem inte går att besvara nöjaktigt. Det visar på ett ganska tydligt sätt hur vagt och tveksamt detta beslut är. Bostadsministern säger att det är meningslöst att försöka påstå att någonting är något annat än vad det är. Jag håller med om detta. Men jag kan samtidigt klart deklarera att väldigt många — med ett stort kunnande på området — inte en sekund tvekar om att påstå att anläggningen utgör en kemisk processindustri. Det är förvånansvärt att denna anläggning, därför att den har fått rubriken koleldad anläggning, på något sätt har slussats igenom hela prövningsprocessen utan en prövning av vad det egentligen gäller. Det är ju pudelns kärna. Jag kan vända på bostadsministerns påstående. Det hjälper inte att kalla anläggningen en koleldad anläggning, när den är en kemisk processindustri. Jag hoppas självfallet att denna anläggning, om den ändå kommer till stånd, inte skall få de vådliga konsekvenser som det finns uppenbara risker för. Av koncessionsnämndens beslut framgår att nämnden är allvarligt oroad över denna del av handläggningen. Väldigt många anser alltså att säkerhetsanalysen är mycket ofullständig. Bostadsministern borde undanröja denna uppfattning. Det borde ligga i bostadministerns självklara intresse att låta göra den säkerhetsanalys som sprängämnesinspektionen normalt gör när det gäller en processindustri. Klarar anläggningen den prövningen, har man ju uppfyllt alla de krav som ställs från olika håll. Jag har väldigt svårt att förstå att bostadsministern med gott samvete kan undvika en sådan prövning.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om regeringens samlade politik för att minska sårbarheten i samhället och om vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att minska sårbarheten i storstadsområdena. Vidare har hon frågat vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att tillgodose nybyggnadsbehovet av skyddsrum och stärka befolkningens tillit till skyddsrumssystemet. Det moderna samhället är sårbart för fredstida störningar, och detta gäller inte enbart storstadsområdena. Aktiva åtgärder för att skydda befolkningen vidtas emellertid på en rad områden genom den fysiska planeringen, arbetarskyddet, trafiksäkerhetsarbetet, osv. Inom försvarsdepartementets verksamhetsområde innebär den nya räddningstjänstlagen och bildandet av statens räddningsverk, som har samordningsansvaret för befolkningsskyddet, en klar förbättring av arbetet med att förebygga olyckshändelser och minska konsekvenserna av dem. I försvarsbeslutet framhålls att samhällets förmåga att möta fredstida störningar är grundläggande för möjligheterna att verka under kriser och i krig. Vikten av att det härutöver i den fredstida planeringen och samhällsutvecklingen tas särskild hänsyn till beredskapen för kriser och i krig betonades i beslutet. Sårbarhetsfrågorna skulle i allt väsentligt betraktas som problem som avser de enskilda funktionerna inom den civila delen av totalförsvaret. Sålunda behandlas t.ex. frågor om sårbarheten på livsmedelsområdet under kriser och i krig inom funktionen livsmedelsförsörjningen. Analysen om sårbarheten utgör nu en grund för de olika funktionernas beredskapsåtgärder. Inom ramen för detta arbete har överstyrelsen för civil beredskap genomfört projektet Kommunal riskanalys fred-kris-krig. Syftet med projektet har varit att utveckla en metodik som på ett naturligt sätt integrerar beredskapsfrågorna med de frågor som rör den dagliga, fredstida verksamheten i kommunen. Vidare har avsikten varit att skapa systemtänkande hos de olika förvaltningarna och att finna former för att bedöma behovet av reservanordningar. Den slutliga rapporten från projektet har sänts på remiss. Ett förslag till finansieringsprinciper avseende kommunaltekniska reservanordningar bereds för närvarande inom regeringskansliet. Den samlade politiken för att minska sårbarheten i samhället under kriser och i krig har alltså lagts fast i försvarsbeslutet. Arbete pågår nu inom de olika funktionsansvariga myndigheterna med dessa frågor. När det gäller skyddsrumsfrågorna förordades i försvarsbeslutet att inriktningen av befolkningsskyddet skulle ändras. Utifrån en samlad syn på befolkningens behov av skydd skulle det framtida skyddsrumsbyggandet i högre grad än hittills inriktas på sådana områden där mera betydande risker finns för civilbefolkningen. Regeringen gav under våren 1987 räddningsverket i uppdrag att genomföra studier med en sådan inriktning. Detta arbete pågår med stor intensitet och skall redovisas för regeringen den 1 september 1988. Genom försvarsbeslutet gavs tillräckliga bemyndiganden för att bygga skyddsrum i takt med nyproduktionen av byggnader och anläggningar i skyddsrumsorternas riskområden. Nya bristområden byggs därför inte in i riskområdena. Gunhild Bolander redovisar från räddningsverkets programplan vissa siffror om resursbehovet för att bygga skyddsrum i takt med nyproduktionen. Jag vill i detta sammanhang peka på att i dessa ryms inte bara nybyggnadsbehov utan även bristtäckning. Härutöver gavs genom försvarsbeslutet bemyndiganden för att avhjälpa de allvarligaste bristerna i främst storstädernas innerområden. I likhet med Gunhild Bolander anser jag att besiktningsoch underhållsverksamheten är av mycket stor betydelse för att vidmakthålla skyddsrummen. Resurser har avsatts också för detta i försvarsbeslutet. Gunhild Bolander talar i sin interpellation om befolkningens tillit till skyddsrumssystemet. Jag skulle hellre vilja tala om tilliten till skyddssystemet. Skydd kan inte ges uteslutande genom skyddsrum. Det finns alltså en hel rad andra möjligheter att åstadkomma ett godtagbart skydd för befolkningen än genom att bygga skyddsrum. På de mest utsatta platserna bör naturligtvis skyddsrum byggas, på andra platser bör ett enklare skydd kunna godtas. Genom den pågående skyddsstudien kommer man att få ett underlag för en helt ny skyddsfilosofi, en skyddsfilosofi med differentierade skyddsnivåer där skyddet är mer anpassat till bl.a. hotet och den enskildes behov av skydd. Just för att stärka allmänhetens tilltro till det nya skyddssystemet kommer — i enlighet med riksdagens önskemål — arbetet med skyddsstudien att bedrivas under parlamentarisk insyn. Härigenom förankras redan från början grundidéerna i skyddssystemet hos befolkningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Är sårbarhet det pris vi får betala för vår välfärd? Det finns fog för att ställa den frågan, och jag skulle också kunna svara ja på den frågan. När vi i denna kammare den 1 juni i år antog förslag till säkerhetsoch försvarspolitiskt program avseende åren 1987-1992, var det ett beslut med både positiva och negativa förtecken. Det har talats om trendbrott i vissa | sammanhang. Det mest anmärkningsvärda trendbrottet var att socialde mokrater och folkpartister kom överens om att lyfta pengar som var avsedda för de civila delarna av totalförsvaret över till att finansiera militära delar. Detta var en mycket märklig operation och för alla de myndigheter och andra som arbetar för en större trygghet för civilbefolkningen en mycket stor besvikelse. Riksdagsmajoriteten föreslog en anslagsminskning på nästan 15 96, en nivå där i flera fall konsekvenserna inte hade utretts — dit hör bl.a. befolkningsskyddet. En koncentration av befolkning och verksamhet till vissa områden i vårt land och motsvarande avfolkning av andra medför en samhällsstruktur som i många avseenden ökar vår sårbarhet och känslighet.
Även teknikutvecklingen och de tekniska systemens inbördes beroende i det industrialiserade samhället medför ökad sårbarhet och känslighet för störningar.
Viktiga verksamheter koncentreras till ett fåtal platser och anläggningar. Den berömda jästfabriken är bara ett sådant exempel. Vi utvecklar tekniska system som ofta är inbördes beroende av varandra i det industrialiserade samhället och som är oerhört känsliga. Vi har ett antal fredstida exempel på enstaka störningar med allvarliga konsekvenser för hela samhället — felet i Kaknästornet med ty åtföljande elavbrott för att nämna något. Det är därför nödvändigt att bättre uppmärksamma sårbarhetsproblemen, inte minst i storstadsområdena där ju snart halva Sveriges befolkning finns.

Störningar, även enstaka sådana, kan därigenom få allvarliga konsekvenser för hela samhället.
Allt detta medverkar till att människor söker sig tillstäder och tätorter och att det blir en allt glesare bebyggelse i stora delar av vårt land. Detta i kombination med nedskärningar av det civila försvaret är varken mer eller mindre än ett hot mot ett fungerande totalförsvar. Ytterst handlar det också om i hur stor utsträckning människor kan känna tilltro till möjligheterna till överlevnad vid kriser och i en krigssituation. 1982 års försvarsbeslut innebar en välbehövlig satsning på byggande av skyddsrum, eftersom detta varit eftersatt under lång tid. Under 60 och 70-talen var beredskapsfrågorna ganska perifera.
I dag muras sårbarheten in i samhällets byggelement i stället för att flexibilitet och hållbarhet skapas.
Det var därför anmärkningsvärt att erfara det fullständiga ointresse för skyddsrumsbyggande som riksdagsmajoriteten visade inför försvarsbeslutet 1987. Räddningsverket räknar i sin programplan för åren 1988-1993 med en planeringsram som innebär en prolongering av 1987/88 års ram vad avser räddningsverkets verksamhet utom skyddsrumsdelen.
Närmare hälften av Sveriges befolkning bor i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
På skyddsrumsområdet tvingas räddningsverket föreslå — i enlighet med intentionerna i 1987 års försvarsbeslut — en successivt minskande betalningsram för perioden. I försvarsbeslutet konstaterade socialdemokrater och folkpartister att bristen på bra skydd i högriskområden är så stor att behovet med nuvarande produktion inte kommer att kunna täckas inom överskådlig tid.
En rad livsviktiga funktioner för hela landet finns samlade där. Storstäderna är naturligt nog i hög grad beroende av livsmedel.
Samma majoritet reducerade de ekonomiska ramarna för detta ändamål på ett ansvarslöst sätt. Försvarsministerns besked i svaret att det genom försvarsbeslutet gavs tillräckliga bemyndiganden för att kunna bygga skyddsrum i takt med nyproduktionen i skyddsrumsorternas riskområden stämmer inte med räddningsverkets nu framtagna underlag, som visar att målsättningarna i försvarsbeslutet inte kan uppfyllas helt och att bemyndiganderamen inte räcker för att bygga skyddsrum i nuvarande riskområden. För skyddet av civilbefolkningen i krig är skyddsrummen den viktigaste komponenten. All erfarenhet visar att det är civilbefolkningen som drabbas hårdast vid en krigssituation.
Livsmedelsförsörjning och kommunikationssystem är därför mycket känsliga för störningar.
I exempelvis Libanon var det upp till 90 90.
Eloch datasystem skapar nya former av sårbarhet.
Herr talman! Till Gunhild Bolander vill jag säga: Den förändring av inriktningen av skyddsrumsbyggandet som försvarskommittén föreslog och en överväldigande majoritet i riksdagen sedan ställde sig bakom syftar till en bättre användning av resurserna på detta område.
Datorsystemen är utsatta för hot i krisoch krigssituationer. En utslagning av delar av elsystemet innebär också att datasystemen upphör att fungera.
Vi vill nå fram till en situation där skyddet och skyddsnivån anpassas efter de risker som är för handen —- inte att skyddsrum automatiskt skall byggas bara därför att nya hus uppförs. Jag vill poängtera att centerpartiets representant i försvarskommittén har ställt sig bakom denna principiella inställning.
Det är angeläget att uppmärksamma sårbarhetsproblemen, inte minst i storstadsområdena.
”Kommitténs förslag när det gäller civilförsvaret innebär bl.a. en ändring i inriktningen av befolkningsskyddet som jag i huvudsak biträder”, skriver Gunnar Björk i sin reservation. Det torde ges rikliga tillfällen för Gunhild Bolander att föra den diskussionen med Gunnar Björk i stället för med försvarsministern.
Men en bristande regionalpolitik, en kraftig storstadsexpansion och nedskärningar av det civila försvaret utgör hot mot ett fungerande totalförsvar.
Jag vill upprepa att räddningsverket nu gör en studie som ett led i genomförandet av den nya inriktningen. Studien skall redovisas för regeringen nästa höst, och till dess fortsätter vi att bygga skyddsrum vid nyproduktion i riskområden.
Denna samhällsutveckling har ökat samhällets känslighet för fredstida störningar.
Som jag tidigare också har framhållit finns i försvarsbeslutet tillräckliga bemyndiganden för att kunna bygga skyddsrum i takt med nyproduktionen av byggnader i riskområdet. När pengar fördelas för skyddsrumsbyggande skall två villkor vara uppfyllda. Dels skall det vara fråga om en nybyggnation i ett riskområde, dels skall det finnas ett behov av nya skyddsrumsplatser.
Den kan också öka sårbarheten vid kriser och i krig.
Som bekant finns det i vissa områden ett överskott av skyddsrumsplatser, och då behöver vi inte bygga fler skyddsrum bara därför att nya hus uppförs. Det byggs alltså inte upp nya brister i riskområdet.

Herr talman! Det snabbt expanderande Stockholms län är civilförsvarets största bekymmer när det gäller skyddsrumsplatser. Anmälda behov uppgår till 91,5 milj., och tilldelningen för att påbörja nya byggen är 44,7 milj.kr. I kommuner som Danderyd, Huddinge, Sollentuna och Täby finns inte pengar att starta ett enda bygge.
I försvarsbeslutet konstaterade socialdemokraterna och folkpartiet att bristen på bra skydd i högriskområdena är så stor att den med nuvarande produkton inte kommer att kunna täckas inom överskådlig framtid.
Låt mig då konstatera att det till Huddinge sjukhus icke finns en enda skyddsrumsplats. Och vid Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset är skyddsrummen icke användbara.
Samma majoritet halverade nära nog de ekonomiska ramarna för skyddsrumsbyggande. De allvarligaste bristerna i dag finns i de större städerna.
Jag befarar att försvarsministern har ett gigantiskt arbete framför sig om han skall övertyga stockholmarna om förträffligheten i den nya skyddsfilosofin med sina differentierade nivåer så länge grundbehovet i riskområdena inte är täckt och så länge som räddningsverket i sin plan anser att pengarna inte räcker. Vad gäller besiktningsoch underhållsarbeten påstår också statsrådet att resurser har avsatts i försvarsbeslutet.
Det skulle behövas ca 325 milj.kr../år för att bygga skyddsrum i takt med behovet i de utsatt orterna.
Inte heller här har försvarsministern den aktuella situationen klar för sig. Räddningsverket skriver så här i programplanen: ”Besiktningsoch underhållsverksamheten måste inskränkas, vilket bl.a. innebär att endast en del av de upptäckta felen och bristerna som skall ersättas med statsmedel kan åtgärdas och resterande måste skjutas på framtiden.” Tror försvarsministern att denna bedömning från myndigheten är ägnad att stärka människors tilltro till systemet?
Tilldelningen är 285 milj.kr./år. Att täcka bristerna på skydd i de större städernas centrala delar samt i tätorter i vissa utsatta landsdelar kommer att bli dyrbart.
Jag upprepar frågan varför ministerns svar och räddningsverkets uppgifter inte stämmer överens. Det är intressant att konstatera att försvarsministern är beredd att tillmötesgå centerpartiets krav på parlamentarisk insyn i arbetet med bl.a. skyddsstudien. Får jag då fråga: När och på vilket sätt kommer det att ske? Jag konstaterar vidare att försvarsministern ställer stora förhoppningar till myndigheterna, räddningsverket och ÖCB. Men jag menar att deras möjligheter att åstadkomma bra resultat väsentligt försämrades i försvarsbeslutet. Jag vill också fråga försvarsministern om han alltfort tycker att det var riktigt att föra över pengar från det civila till det militära försvaret.
I regel måste skydden byggas in i redan befintliga byggnader. Detta är 2—3 gånger så dyrt som vid nyproduktion.
Är socialdemokratiska kongressbeslut inget att bry sig om i detta sammanhang, eller var det en eftergift för en uppgörelse med folkpartiet?

Herr talman! Det är intressant att lyssna till Gunhild Bolanders omsorg om mina arbetsuppgifter. Visst är de gigantiska. När debatten fördes här i kammaren inför försvarsbeslutet, Gunhild Bolander, förelåg inga reservationer från mina partikamrater i Stockholm. Detta tar jag som ett tecken på att mitt parti har det mindre bekymmersamt i Stockholm än vad jag tror att Gunhild Bolanders partikamrater har det när gäller uppträdandet i Stockholm.
Stockholms län, som snabbt expanderar, är civilförsvarets största huvudvärk när det gäller skyddsrumsplatser.
Jag känner mig alltså rätt så lugn på den punkten. När det gäller Gunhild Bolanders tal om centerns krav vill jag hänvisa till den debatt som fördes i kammaren när försvarsbeslutet fattades. Redan då var det klart att det skulle bli parlamentarisk insyn. Jag beklagar, Gunhild Bolander, att ni inte observerade det vid detta tillfälle utan nu i efterhand Prot.
Anmälda behov upgår till 91,5 milj.kr. Tilldelningen för att påbörja nya skyddsrumsbyggen är 44,7 milj.kr.
1987/88:40 = ställer ett krav trots att det redan under riksdagsdebatten före försvarsbeslu 8 december 1987 = tet gjordes klart att det skulle tillgodoses.
Herr talman! Först vill jag säga att när det gäller den parlamentariska insynen så frågade jag när och på vilket sätt den skall komma till stånd — att den skall komma till stånd var jag klart medveten om. Utifrån landet strömmar nu rapporterna in om minskande anslag till skyddsrumsbyggande. I Älvsborgs län kommer elva av länets tretton kommuner inte att få en enda ny plats.
I Älvsborgs län kommer elva av länets tretton kommuner inte att få en enda ny plats. Länets försvarsdirektör har karakteriserat de nya tongångarna om skydd som ”att statens spel med befolkningen numera till fullo har antagit karaktären av en rysk roulett”.
Länets försvarsdirektör har karakteriserat de nya tongångarna om skydd som att ”statens spel med befolkningen numera till fullo har antagit karaktären av en rysk roulette”. I Gävleborgs län är tilldelningen 5 milj.kr., dvs. samma belopp som tidigare tilldelades enbart Gävle kommun. I Malmöhus län blir nio skyddsrumsorter helt utan tilldelning. Det finns ett stort antal exempel — jag skulle kunna räkna upp många fler än jag gjort nu.
Sammantaget konstaterar statens räddningsverk i sin programplan för åren 1987—1992 att stora inskränkningar kommer att göras.
Sårbarhetsproblemen i samhället har det gemensamt med miljöfrågorna att de är lättare att bemästra, om man tar hänsyn till dem från början. I dag muras sårbarheten in i samhällets byggelement i stället för att flexibilitet och hållbarhet kunde skapas. Jag efterlyser fortfarande regeringens samlade bild över åtgärder för att komma till rätta med sårbarhetsfrågorna.
Nya byggnader kommer att uppföras utan skyddsrum, trots att behov finns. Bristtäckning kommer att ske i begränsad omfattning och enbart i särskilt utsatta regioner.
Systemet med att låta de enskilda funktionerna ta var och en sitt ansvar kan väl på ett vis vara bra, men det får inte resultera i att helhetssynen fördunklas. Därför vill jag fråga försvarsministern om han delar min åsikt att i regionalpolitikens övergripande målsättning sårbarhetsproblemen måste vara en hörnpelare.
Behovet av modernisering är stort men måste till stor del skjutas på framtiden. Många äldre skyddsrum saknar godtagbara skydd mot kemiska vapen.
I dag håller världen andan i avvaktan på vad som kommer ut av supermakternas möte i Washington. Låt oss hoppas att detta möte leder till den avspänning vi alla så innerligt önskar. Men innan vi vet om vi lever i en säkrare värld, måste vi ha ett totalförsvar som har möjlighet att fungera fullt ut och till alla delar. På vilket övergripande sätt är försvarsministern beredd att ta sitt ansvar för att så sker?
Besiktningsoch underhållsverksamheten kan inte bedrivas i önskvärd takt. ”Detta kan undergräva tilltron till skyddsrumssystemet”, skriver statens räddningsverk i programplanen.

Herr talman! Marianne Stålberg har frågat mig: Att Jämtlands län har ett stort och omfattande vägnät med många 68 grusvägar är väl känt. Insatser har gjorts och kommer att göras för att förbättra vägstandarden, men det tar tid innan vi har ett fullgott vägnät i hela länet. Förutom det byggande som planeras med ordinarie medel har regeringen föreslagit ett tioårigt investeringsprogram för s.k. bärighetshöjande åtgärder. Detta program har främst inriktats på vägarna i skogslänen. För Jämtlands län planeras sådana åtgärer för ca 540 milj.kr. under tioårsperioden. De kommande satsningarna på vägarna i Jämtland får därmed en starkt regionalpolitisk inriktning. Detta kommer att medföra gynnsamma effekter för länets basnäring liksom för turistnäringen. Med bärighetsåtgärderna ser också bilden helt annorlunda ut än den som redovisas i interpellationen. Om t.ex. planerat vägbyggande ställs i relation till trafiken i länet blir insatserna i Jämtlands län gott och väl dubbelt så stora som för riksgenomsnittet. När det gäller samhällsekonomiska kalkyler av vägprojekt har jag erfarit att vägverket gett turistnäringen i Jämtlands län samma tyngd som övriga näringslivsgrenar i dessa kalkyler. Turismens behov av goda vägförbindelser har således beaktats i vägbyggnadsplaneringen.
Herr talman! Jag tackar för detta medgivande, och jag tackar kommunikationsministern för svaret. Kommunikationsministern är väl bekant med det missnöje med vägstandarden som finns i Jämtlands län. Missnöjet har kommit till uttryck på många olika sätt. Många är de skrivelser, uppvaktningar och framställningar som länsmyndigheter, organisationer och enskilda riktat till kommunikationsdepartementet. Oro, och för den delen också ilska, finns på många håll i Jämtland och Härjedalen. Vi är naturligtvis medvetna om att det finns dåliga vägar även på andra håll i landet, men vi vill ändå hävda att Jämtlands län är bland de mest utsatta i detta avseende. Fru Stålberg har i interpellationen redovisat några faktorer som borde peka på speciella insatser, så jag behöver inte här upprepa dem. Kommunikationsministern pekar på det s.k. bärighetspaketet. Alldeles självklart är detta mycket betydelsefullt. Enligt beräkningar som gjorts på länsstyrelsen i Östersund kommer dock, trots bärighetspaketet, möjlighet att utföra tunga transporter året runt på huvudvägnätet inte att finnas ens i början av 1990-talet. Det beräknas att ca 30 mil på huvudvägnätet även då kommer att omfattas av tjälskaderestriktioner två månader årligen. Väntan på tjäle och frost kommer därför även fortsättningsvis att i alltför stor omfattning vara en förutsättning för näringslivets transporter i vårt län. Bärighetspaketet, som utan tvivel är ett lyft, fördelas så i Jämtlands län, att 480 milj.kr. går till broar och 80 milj.kr. till vägar. Vi har många undermåliga broar i länet — mer än 50 på huvudvägnätet som inte klarar EG:s bruttoviktsbestämmelser — så nog behövs bropengarna. Vi anser dock att det är nödvändigt att vägen är farbar mellan broarna också och har därför krävt en annan fördelning i tiden mellan brooch vägprojekten, men hittills inte fått något gehör för detta. Herr talman! Jag har också ett par synpunkter på vägverkets värderingsmodell. En styrfaktor är antalet fordonsaxlar som trafikerar vägarna. Däremot medges ingen nyansering på grundval av vilka vikter som bärs upp av fordonens axlar. Man kan med fog misstänka att den tunga trafikens andel av det totala fordonsflödet är större i skogsområden som Norrlands inland än i andra områden. Jämtlands län, som har cirka en tiondel av landets samlade skogstillgångar, är dessutom det län i landet där i absoluta tal det mesta virket transporteras ut till förädling i andra län. Det säger sig självt att sådana områden blir lidande av den värderingsmodell som nu gäller. Så turismen. Turismen räknas inte som näring i värderingsmodellen. Nu säger kommunikationsministern att vägverket uppger att man ändå tar hänsyn till turismen i kalkylerna, och jag tror naturligtvis på den uppgiften, men inte tillräcklig hänsyn i så fall. Länet har 50 000-60 000 egna personförande fordon. Under vinterturistsäsongen tillförs ytterligare ca 150 000 fordon. Det är klart att en sådan belastning på vägarna ger effekter, som det enligt mångas mening inte tas tillräcklig hänsyn till. Jag tror att det skulle betraktas som ett positivt ministerstyre om statsrådet försökte få vägverket att ändra sina värderingsmodeller i de avseenden som jag här har pekat på. Det finns, som jag inledningsvis sade, ett brett missnöje med vägstandarden i vårt län. Speciellt efter den osedvanligt regniga sommar vi har haft har många vägar varit i uselt skick. I de diskussioner som förs om regionalpolitiska satsningar i Norrlands inland sägs med rätta att en god infrastruktur är en förutsättning för en positiv utveckling i detta område. En ordentlig satsning på vårt läns vägnät torde vara en av de viktigaste infrastrukturella insatser som kan göras. Jag utgår från att kommunikationsministern och hela regeringen delar den uppfattningen.

Herr talman! Temat för en sammankomst anordnad av Norrlandsförbundet för cirka ett år sedan var regionalpolitik och Norrlandsproblem. Då redovisades från forskarhåll — jag kan nämna professor Sture Öberg från Uppsala — en studie beträffande möjligheterna för invånare i skilda län att bo kvar i hemlänet. Det framkom — i och för sig är det ingen nyhet för oss norrlänningar — att en person som hade kunnat bo kvar i sin hembygd normalt varit bosatt i Stockholm, Göteborg eller Malmö. En majoritet av landets invånare har haft förutsättningar att bo kvar i sitt län, och det gäller alla län. I några län visar det sig dock att förutsättningarna har varit sämre. Dit kan räknas Jämtlands län, som hade de sämsta förutsättningarna i detta sammanhang. Anledningen till att jag särskilt nämner detta i den här debatten är att goda kommunikationer och bra vägar spelar en avgörande roll för ett läns utveckling och därmed för arbetstillfällena. Det redovisade förhållandet stämmer därför allvarligt till eftertanke. Framför allt efterlyser jag initiativ från regeringens sida vad gäller en upprustning av vägnätet i Jämtland. I viss mån har jag fått ett svar i och med dagens debatt. När skall regeringen börja se Jämtland, ja, Norrland över huvud taget, som en viktig del av Sverige och för den delen även av Norden? Att regionen är glest befolkad gör att det är särskilt viktigt att vägar och transporter har en rimlig standard. Det bristfälliga vägunderhållet i Jämtland utgör dess värre ett hinder för utvecklingen. Detta gäller inte enbart för jämtlänningarnas egna interna kommunikationer utan, dess värre, även för godstransporter från övriga riket. Framför allt måste jag fråga: Hur skall turismen kunna utvecklas? Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder inom en snar framtid. Annars kommer näringslivets transporter att råka ut för ännu allvarligare störningar än som i dag är fallet. Skogsnäringen svarar för en stor del av länets sysselsättning. Här utgör ett rationellt transportsystem — vägarna är alltså mycket viktiga — en av grundförutsättningarna för att man skall kunna konkurrera och satsa på världsmarknaden. Den största delen av Sveriges nettoexportinkomst härrör ju från skogen. I Jämtlands län finns det, tyvärr, stora brister vad gäller vägnätets bärighet. Jag skall nämna några exempel. Beträffande länets huvudvägnät förekommer det tjälskaderestriktioner på en sträcka omfattande drygt 30 mil under cirka två månader årligen. Den längsta avstängningstiden har t.o.m. varit tre och en halv månad. Cirka hälften av de allmänna vägarna i länet har beläggning. Motsvarande siffra för hela riket är 70 96. Dessutom tenderar eftersläpningen i länet att öka i förhållande till landet i övrigt. Inte i något annat län är trafikintensiteten så stor — mätt i fordonskilometer — på allmänna vägar med slitlager av grus som i Jämtlands län. Som trafikanter anser vi rent allmänt att huvudvägnätet bör ha ytbeläggning. Men i Jämtland förhåller det sig inte så. Endast 173 mil väg har beläggning. I övrigt består huvudvägnätet, dvs. hela 24 mil väg, av grusvägar. Men det är inte enbart vägarna utan även länets broar som har dålig standard. De svarar inte mot de krav som ställs, med tanke på den ökning av det tillåtna axelresp. boggitrycket som har skett. En tung lastbil ger ju upphov till mångdubbelt större underhållskostnader än en personbil gör. En av de broar som är undermålig är Flyåbron över Rörströmsälven. Bron mellan Sund och Flyn håller inte ens för vägverkets egna grusbilar, utan man tvingas lasta om till traktor. Skogsägare och skogsbolag drabbas synnerligen hårt. De gör stora förluster på grund av att de inte kan transportera virket på nämnda väg. I stället tvingas de köra långa omvägar, vilket medför större omkostnader för transporter av bl.a. massaved till terminalen i Hoting. Åsidosättandet av underhåll får dyrbara konsekvenser. Jämtlandsvägarna speglar resultatet av det faktum att det totala väganslaget till Jämtland har halverats sedan 1983. Konsekvenserna för skogsbruk, skogsförädlingsindustri och turistnäring blir utomordentligt allvarliga; länets överlevnadsmöjligheter stryps. Jag tror att jämtlänningarna väntar sig ett svar i dag från statsrådet på frågan om utbyggnaden av E 75 förbi Östersund kommer att tidigareläggas. Det vore intressant att få ett svar. Länsstyrelsen har för sin del förordat alternativet Norr Lugnvik. Slitaget på vägnätet har ökat kraftigt, och vi väntar oss därför ett jakande besked från statsrådet om en rejäl satsning, som är mer än motiverad. Statsrådet har gett ett svar, men han talar bara om ramar och säger ingenting om innehållet. Ramarna har hitintills varit helt otillräckliga och har inneburit en hämsko för länets utveckling. Om unga människor skall stanna kvar i länet och om nyckelpersoner skall kunna rekryteras till länet och dess arbetsmarknad, är goda kommunikationer och framkomliga vägar en av förutsättningarna.

Herr talman! Vi kan i och för sig vara överens om att det finns brister i hela det svenska vägnätet att komma till rätta med, således även i vägnätet i Jämtlands län. När man lyssnar till debatten om vägnätet kan man ibland få intrycket att det inte finns någon önskan om investeringar i vägbyggande utan att det tvärtom ställs krav på att pågående byggen skall stoppas. Som dock redan har framgått av inläggen här och framför allt av listorna över angelägna investeringar i alla län, ställs det inte krav på att vägbyggandet skall stoppas utan tvärtom krav på att det skall öka kraftigt. Det framgår av önskemålen att detta också skall ske i Jämtland. Vi behöver alltså inte tvista om att det finns brister som skall rättas till. Frågan gäller snarare i vilken takt förbättringarna kan genomföras. Jag har pekat på bärighetsanslaget, som har en klart regionalpolitisk inriktning. Det innebär att Jämtland har fått en kraftig ökning av väganslaget totalt sett, även om denna del av anslaget är avsett att öka bärigheten på broar och vägar. Syftet är just att tillgodose näringslivssynpunkter, som Ulla Orring talade om. Skogsnäringen är ju oerhört betydelsefull i dessa delar av landet, och det är bl.a. för att underlätta skogsnäringens transporter som hela bärighetsprogrammet har lagts upp. Det finns anledning att något nyansera den bild som här tas fram, även om jag i och för sig håller med om att det finns brister i vägsystemet. Vägstatistiken kan naturligtvis användas på många olika sätt. I interpellationen och i inläggen här har det framställts så att Jämtland skulle vara särskilt illa ute när det gäller väganslagen, men så är det knappast. Jämtland ligger på ungefär samma nivå som andra län med liknande geografi. Vägbyggandet och väginsatserna kan mätas på flera olika sätt. Om vi ser på investeringsvolymen i förhållande till trafikarbetet, finner vi att Jämtlands län ligger på exakt samma nivå som riksgenomsnittet. När det gäller bärighetsanslaget har Jämtlands län 74 öre per fordonskilometer, medan riksgenomsnittet är 33 öre. Vid en sådan jämförelse ligger Jämtland alltså betydligt över riksgenomsnittet. Det finns många — och det brukar framkomma exempelvis när vi har diskussioner här i kammaren om väganslagen i storstadsområdena, särskilt i Stockholms län — som tycker att det också är riktigt att sätta de planer för vägbyggande som finns i förhållande till antalet invånare i resp. område. Eftersom detta skall skattefinansieras är det självklart att det har en viss betydelse hur mycket av finansieringen de olika områdena bidrar till och hur mycket de får tillbaka. En sådan jämförelse visar att det i Jämtlands län, enligt de flerårsplaner som nu diskuteras, investeras ca 1 420 kr. per invånare i vägar, medan exempelvis Stockholms län investerar ca 650 kr. per invånare. Men då talar jag bara om det ordinarie anslaget. Lägger jag också i det avseendet till bärighetsanslaget disponerar Jämtlands län 5 440 kr. per invånare. Riksgenomsnittet ligger på ca 1600 kr. per invånare och i exempelvis Stockholms län på 820 kr. per invånare. Jag har velat nämna de här siffrorna för att något nyansera bilden av att Jämtlands län skulle vara satt i strykklass när det gäller vägbyggen. Sanningen är i själva verket att Jämtlands län på grund av den stora ytan i förhållande till folkmängden, trots ganska stora anslagsökningar och trots att stora anslag utgår i förhållande till invånarantalet, har svårigheter därför att vägnätet är så utspritt. Det får vi naturligtvis försöka att i efterhand komma till rätta med. Jag tror att vi skall arbeta i den riktningen. Strävan måste naturligtvis vara att vi tar fram större resurser totalt sett för att komma till rätta med de här problemen. Folkpartiet har inte, Ulla Orring, gjort några större ansträngningar för att få fram pengar till vägbyggande. Det pågår en diskussion om hur vi skall finansiera bl.a. vägbyggandet framöver. Den diskussionen har ni erbjudits att deltaga i, men ni har inte deltagit. Med de pengar som folkpartiet tar fram blir det inga vägar i Jämtland. Det känner jag mig ganska övertygad om. Men lyckas vi åstadkomma en finansiering ingår det också i den ett länstrafikanslag, som även ger större resurser till byggande av vägar ute i länen. Det kommer även Jämtlands län att ha nytta av.
Herr talman! Kommunikationsministern gör en jämförelse mellan väganslagen utifrån olika aspekter. Jag har inte kunnat undgå att lägga märke till att Sven Hulterström även tidigare har varit invecklad i diskussioner med företrädare för länet om huruvida väganslagen till vårt län har ökat eller minskat. Jag undvek medvetet siffror i mitt inledningsanförande, för jag vet att det går att vrida och vända på siffror, så att man tycks bevisa det man vill bevisa. Om man ger och blandar i de olika anslagen vid olika tider, kan man få fram att de både ökar och minskar. Det är egentligen ganska ointressant i sig. Vi som lever och verkar där uppe upplever dagligen att det inte har gjorts tillräckligt. Vi har många dåliga vägar. Det finns alltså ett missnöje, men det finns också förhoppningar. Den kraftiga markeringen från regeringens sida, som gjorts den senaste tiden, att vilja göra insatser för Norrlands inland måste enligt min bedömning också innebära planer på extra vägupprustningar. Jag tycker att det var bra att kommunikationsministern medgav att det behövs ökade totala resurser för att klara detta. Jag utgår naturligtvis ifrån att Jämtlands län, med tanke på den inställning som har manifesterats på senare tid, får sin beskärda del av de resurserna. Så långt tycker jag att det var ett bra besked, och det tackar jag för.
Herr talman! Kommunikationsministern svarade inte på mina frågor om vad anslaget innehåller. Kommer Flyåbron till stånd under första delen av tioårsperioden, eller skall vägverkets grusbilar fortfarande bli tvungna att lasta om till traktor för att kunna åka på bron, och skall skogsbolagen och privata skogsägare tvingas köra långa omvägar för att komma till terminalen i Hoting med massaved? Det är en viktig fråga som förtjänar ett svar i dag. En annan fråga jag ställde var den om E 75 utanför Östersund. Jag är medveten om att det krävs stora anslag för vägarna i Sverige och framför allt vägarna i Norrland. Jag upplever det som ohemult av kommunikationsministern att tala om att det gäller en stor yta i förhållande till folkmängden. Jag kan försäkra kommunikationsministern att den stora ytan kommer att bestå. Det är geografiskt dragna linjer som inte kommer att ändras. Däremot kommer befolkningssiffrorna att krympa rätt väsentligt, om vi inte får ordentliga kommunikationer och bra vägar i Norrland. Hur det hela skall finansieras är en fråga som kommer att tas upp i budgetpropositionen, kan jag tänka mig. Där finns naturligtvis omprioriteringar att göra. Framför allt bör man mer energiskt använda de anslag man har fått. Det är synd att norrlänningarna skall få betala dubbelt — med både långa avstånd, dyr bensin och höjda taxor. Det är inte en demokratisk och god politik för Sverige.
Herr talman! Jag har många gånger haft anledning att påminna om att vägbyggandet och hanteringen av väganslagen tillhör de mest decentraliserade verksamheter som vi har i samhället. Det talas mycket om att delegera och decentralisera, och på detta område har man verkligen tagit konsekvenserna av sådana önskemål. Därför pågår en process där varje län gör sina prioriteringar inom de anslag som finns i tioårsplanerna, och den processen och de prioriteringarna skall regeringen inte blanda sig i förrän länen har fattat sina beslut och det eventuellt står något riksintresse på spel som gör att regeringen har anledning att gå in och korrigera beslut som fattats. Det är klart att man kan tänka sig en mycket centraliserad process, och det är tydligen vad Ulla Orring är ute efter, vid vilken ett antal människor i Stockholm, helst också en minister, sitter och bestämmer var varje väg skall dras, var varje väg skall asfalteras och var varenda bro skall byggas. Vi har inte en sådan process, och därför kan jag inte svara på vilka prioriteringar länsstyrelsen i Jämtlands län kan ha gjort vad gäller de konkreta projekt Ulla Orring frågar om. Man kan få svar på mycket närmare håll utan att behöva resa till Stockholm. Dessa prioriteringar skall i första hand göras i Jämtland. Jag vill inte rekommendera en centraliserad process, utan jag vill nog att vi bibehåller det breda inflytande som finns ute i kommunerna och i länen över hanteringen av vägbyggnadsanslagen. Den ordningen fungerar i stort sett bra. Sedan är det klart att man kan hänvisa till att folkpartiets synpunkter på finansiering kommer när budgetpropositionen är lagd. Faktum är att partierna har haft överläggningar under rätt stor del av detta år, och folkpartiet har också varit representerat vid rätt många av dessa överlägg ningar. Men när det kom till finansieringen var man tydligen inte beredd att ställa upp. Jag tror inte att invånarna vare sig i Jämtland eller någon annanstans är intresserade av enbart planer, utan de vill nog också se att planerna genomförs, och det kan de få bara om vi kan fatta beslut om hur utgifterna skall finansieras. Där har folkpartiet inte varit med. Det mest konkreta svar jag kan ge om de olika vägprojekten är alltså att chansen för att de skall komma till stånd är bra mycket mindre om folkpartiet får bestämma än om den nuvarande regeringen får bestämma.
Herr talman! Till det senare påståendet vill vi återkomma, jag vill här diskutera sakfrågorna. Jag är mycket väl medveten om decentraliseringsprocessen då det gäller frågorna om vägar och kommunikationer. Jag vet också att länsstyrelsen i Östersund har uppvaktat kommunikationsdepartementet när det gäller dessa frågor. Det skulle därför ha varit intressant att här i dag få en signal från kommunikationsministern. Men det får tydligen vänta. Jag vill även påpeka ett annat förhållande när det gäller kommunikationerna i Jämtland. De öst-västliga transportlederna är mycket viktiga. Jag tänker då också på de norska befolkningskoncentrationerna som finns i Söroch Nord-Tröndelag. Där bor ca 370 000 invånare. Det området ligger ungefär på samma avstånd från Östersund som från Sundsvall. Det är viktigt att vi kan bryta den negativa befolkningskurvan för hela Norrlands inland. Det betyder att man måste få en ökad framkomlighet på Jämtlandsvägarna. Detta spelar en viktig roll för att man skall kunna binda samman Norges och Norrlands kustland. Av den anledningen har också Jämtlandsvägarna en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet — inte bara i Jämtland utan också i övriga delar av Norrland. Det är tillfredsställande att kommunikationsministern nu har insett de problem som finns norr om Dalälven. Men dessa problem pockar på en lösning. Jag tror inte att man löser dem genom att höja bensinskatten med 25 öre.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat miljöoch energiministern på vad sätt regeringen avser att tillse att miljömätningarna i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken kan genomföras minst i den omfattning som tidigare planerats. Siw Persson har frågat om miljöoch energiministern avser att vidta några åtgärder med anledning av att SMHI planerar att lägga ned havsforskningen i Bottenhavet. Jan Jennehag har frågat mig vad jag tänker göra för att SMHI:s undersökningar i Bottenviken skall kunna återupptas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på alla frågorna. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. SMHI har beslutat att göra vissa inskränkningar i de svenska fartygsexpeditionerna med regelbundna observationer i Ålands hav, Bottenhavet och i Bottenviken. Det är inte fråga om någon nedläggning av verksamheten. Enligt uppgift från SMHI har personal från institutet under en vecka i mitten av november deltagit i en finsk expedition i Bottniska havet och från det finska undersökningsfartyget gjort mätningar. Det är institutet självt som, inom ramen för dess totala resurser, avgör omfattningen av denna mätverksamhet. Uppföljningen av miljötillståndet i våra hav är en angelägen uppgift bland många andra och jag förutsätter att SMHI gör nödvändiga prioriteringar. Frågan om resurstilldelningen för SMHI tas årligen upp i budgetarbetet.